Herr talman! Lars Johansson har frågat om infrastrukturministern avser att ta initiativ till att permanenta den automatiska nykterhetskontrollen med alkobommar i Göteborg och om det finns planer på att införa automatisk nykterhetskontroll i alla stora hamnar med färjeterminaler. För att nå nollvisionen är gemensamma insatser mot rattfylleri en förutsättning. En väl fungerande kontroll av förares nykterhet är en viktig del i detta. Därför är jag mycket positiv till de försök som pågår i syfte att på ett mer effektivt och lätt sätt kunna testa lastbilsförarna som kommer från färjorna. Det kan bli ett värdefullt komplement och stöd till kontrollerande myndigheters arbete med detta. Många parter är dock inblandade i ett projekt av detta slag. Anläggningen för automatisk nykterhetskontroll i Göteborgs hamn är ett samarbete mellan Motorförarnas Helnykterhetsförbund, som driver projektet, och polisen, Tullverket, Kustbevakningen, Trafikverket, Servotek och Stena Line. Projektet har fått finansiellt stöd av Trafikverkets skyltfond och Europeiska unionens regionala utvecklingsfond. Om projektet slår väl ut finns goda möjligheter för intressenterna att utveckla liknande kontroller vid andra färjeterminaler och i en förlängning kanske använda tekniken vid polisens vägkontroller. För regeringen gäller det att se till att det är möjligt att pröva och införa innovativa sätt att förbättra och effektivisera arbetssätt som detta. Det är alltså redan fullt möjligt att genomföra och bygga upp anläggningar för kontroll på detta sätt. Min förhoppning är att försöken visar sig fungera väl så att detta visar sig vara ett bra och effektivt sätt att minska rattfylleriet på våra vägar.
Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret på min interpellation, även om jag inte är helt nöjd med svaret. Jag hade förväntat mig en större tydlighet i vad regeringen vill när det gäller den automatiska nykterhetskontrollen som finns i Göteborg. Eftersom jag är från Göteborg har jag följt den här frågan väldigt noga. Nykterhetskontrollen är en statlig uppgift. Det är i första hand polisen och när det gäller färjeterminalen också tullen och kustbevakningen som är inblandade. Det är intressant att notera att innan denna nykterhetskontroll startade i Göteborg genomförde tullen under första halvåret en ganska omfattande stickprovskontroll i hamnen på 2 300 chaufförer, i första hand lastbilschaufförer men även andra förare var inblandade. Under den tiden tog man var 95:e förare för rattfylleri eller grovt rattfylleri. Det visar alltså att detta är ett stort problem. MHF:s testlab, som startade den 20 augusti i år, har fram till i dag genomfört 3 030 prov i den automatiska nykterhetskontrollen. Bara 2 förare har tagits, alltså 1 av 1 500 förare, mot 1 av 95 tidigare. Det visar på en ganska stor effekt av denna åtgärd. Det är en relativt enkel anordning. De två som finns i Göteborgs hamn vid Stenaterminalen kostar ungefär 700 000 kronor styck. Det är bara två tillverkare. Man sitter i Tibro och kollar vad som händer. När någon inte har kunnat köra vidare för att bommen inte har fällts upp, vilket har varit fallet vid två tillfällen, kommer polisen och tar hand om vederbörande, kör undan fordonet och genomför en riktig kontroll av alkoholhalten i blodet, och vederbörande kan sedermera bli lagförd. Och det är precis så det ska fungera. Det intressanta med det här arbetet är vad som har hänt på färjorna från Kiel till Göteborg, nämligen att nykterheten bland chaufförerna har ökat högst påtagligt. Man vet ju om att det finns en automatisk nykterhetskontroll som är obligatorisk. Då blir effekten att man vet att man måste anpassa sig och inte kan köra i land och vara onykter. Det är just mot den här bakgrunden som jag har ställt denna fråga i min interpellation till regeringen: Varför ska inte detta permanentas från årsskiftet? Det är ett försök som MHF driver. Det upphör alltså vid årsskiftet, så från och med januari finns det inget automatiskt testlab i Göteborg längre. Då kommer man att kunna återgå till den situation och det beteende som var tidigare på Tysklandsterminalen. Det menar jag skulle vara oerhört olyckligt. Polisen tycker att detta fungerar alldeles utmärkt. Tullen tycker att det fungerar alldeles utmärkt. Hamnen, i det här fallet Stenaterminalen, tycker att det fungerar alldeles utmärkt. Varför kan man då inte ge ett besked i dag om att detta ska permanentas och ta nästa steg, som jag tycker är viktigt, nämligen att utöka det till alla stora hamnar i Sverige, när nu denna unika teknik finns i Sverige? Den är unik och finns bara här och inte i något annat land ännu, men många kommer till Göteborg och studerar den och har redan nu kommit fram till att de vill pröva den också på andra håll.
Herr talman! Jag förstår Lars Johanssons engagemang i frågan, och jag var själv på plats i Göteborg vid installationen. Vi har ganska starkt i minne den tragiska olycka som en rattonykter lastbilschaufför orsakade med dödlig utgång för en familj. Då var det okej för chaufförer ombord på våra färjor att dricka fritt, även alkohol. Där har det skett ett trendskifte. Så går det inte längre till, utan nu ska man vara nykter när man kör, men det finns de som faller igenom. Vi har utifrån perspektivet nollvision sagt att vi inte ska ha några onyktra förare på våra vägar utifrån att vi ska spara liv. På vilket sätt man ska göra själva alkotestet avgör de ansvariga myndigheterna. Syftet med det här projektet - det har varit tidigare initiativ i både Ystad och Trelleborg där olika parter har varit inblandade - är inte bara att pröva en alkosensor. Vad som också är viktigt är att genomlysa regelverket. Här gäller det att värna om rättssäkerheten, eftersom det är en brottslighet som vi talar om, och att hitta förutsättningar för fältförsök och att hitta materialprototyper men kanske också metodik och rutiner. Det som har varit lite av en rädsla för många hamnar är att man inte får bra flöden, att de stoppar upp och att det blir hinder. Det har så här långt visat sig i Göteborgsexemplet, vid Tysklandsterminalen, att flödena fungerar bra. Nu har jag inte hört hur det gick när man senast skulle göra tester på persontrafiken. Det här är ju lika viktigt för alla som kommer av och på en färja. Lars Johansson säger att han saknar svar och tydlighet och frågar om inte regeringen skulle slå till redan nu och tala om vad den vill. Men det här är ett försök där det läggs ned både tid och engagemang från flera olika parter, och projektet ska slutrapporteras per den 31 december. Då är tanken att man ska komma fram med slutsatser om både metoder och rutiner som kan ligga till grund för ett politiskt beslut. Är det inte bra, om man ska göra en så viktig insats, att ta vara på ett så viktigt initiativ och vänta på att få den slutrapport som man har bett om och som ska ligga till grund för ett politiskt beslut? Åtminstone tycker jag det.
Herr talman! Jo, men man behöver inte vänta. Man kan göra den studien redan i dag. Alla de som jag har talat med har kommit fram till att det här fungerar alldeles utmärkt. Statsrådet talade om tiden - ja, det tar 10-15 sekunder. Det är inga som helst bekymmer. Det förhindrar ingenting i trafiken. Den rullar rakt igenom. Jag har talat med Stenas personal på plats, och de säger att det här förhindrar ingenting, att det fungerar alldeles utmärkt och att det här kan man permanenta. Vissa saker kan vara väldigt komplicerade - det vet jag - men den här frågan är inte särskilt komplicerad eftersom man har metoder för hur man ska gå till väga. Därför tycker jag att det är oerhört olyckligt att detta ska upphöra vid årsskiftet därför att det ska utredas vidare om det är något som vi ska fortsätta att tillämpa i hamnar i Sverige. Det är att vara väldigt byråkratisk när vi vet att vi redan efter ett par månader kunde få klarhet i att det här är en arbetsmetod som fungerar alldeles utmärkt. Därför kräver jag att statsrådet ska visa lite mer av handling. Jag har inte tagit upp något annat än att detta ska kunna permanentas och att jag vill att det ska utökas till alla stora hamnar i Sverige. Då är svaret: Det här måste vi utreda lite vidare. Vi tittar på om det fungerar eller inte. Men åk ned till Göteborg igen nu och ta reda på hur det fungerar! Jag utgår från att statsrådet kommer till samma slutsats som jag och andra har gjort. MHF följer det här väldigt noga, och polisen gör detsamma. Det är ett fungerande koncept. Det är därför som jag tycker att det är olyckligt att vi inte kan få ett klart besked om att regeringen är beredd att avsätta de pengar som det handlar om - det är inte särskilt många miljoner - för att öka nykterheten. Vi vet att under ett år kommer det in tre miljoner fordon till våra färjeterminaler. Vi har också kunnat konstatera, genom olika rapporter från hamnar i södra Sverige, som Ystad, Trelleborg, Helsingborg och Stockholmsområdet, att onykterheten bland de lastbilschaufförer som kommer hit till Sverige är stor. Jag tog bara exemplet från Göteborg, men jag har andra underlag som visar på att på andra platser kan det vara ännu värre när det gäller onykterhet. Detta är och har framför allt blivit ett växande problem, eftersom vi har alltmer av containertransporter på väg via lastbilar, inte minst i södra och västra Sverige men också i andra delar av landet. När vi nu ser en utveckling, som vi nu kan se, som är väldigt negativ i de andra hamnarna måste man agera. Då vet vi att det finns en metod som är fullt möjlig att etablera på andra ställen. Dessutom, vilket jag tycker är väldigt intressant att notera, förändras beteendet omgående. Vi kan se att där fartkameror finns på våra vägar minskar hastigheten. Här är det likadant. Därför menar jag att vi inte kan räkna med att MHF, Motorförarnas Helnykterhetsförbund, ska vara de som ska driva detta i alla Sveriges hamnar. De kan vara med nu och inspirera staten till att ta ett ökat ansvar. Ta vara på den erfarenhet som nu finns och starta omgående ett arbete för att etablera detta i övriga hamnar i Sverige!
Herr talman! Jag tror inte att jag och Lars Johansson har olika uppfattningar om potentialen och framför allt utvecklingspotentialen som finns i inte minst det försöksprojekt som sker i Göteborg. Varför jag möjligtvis svävar lite på målet är för att regeringen gav uppdraget att utvärdera och följa försöksverksamheten med tillämpning av trafiknykterhetskontroller i hamnar till Rikspolisstyrelsen, och jag har inte ansvar för den myndigheten. Jag kan dock konstatera att många synergieffekter och bra effektivitetsvinster säkert kan göras med denna typ av kontroller. Det kan generera pengar som till exempel den myndigheten kan använda på ett mer resurssmart sätt, om vi nu ska tala om finansiering. Jag ser på frågan utifrån nollvisionsarbetet och säkerhetsarbetet för att få nyktra förare på våra vägar. Därför har jag engagerat mig i frågan. Vad som kommer att ske efter den 1 januari låter jag i dagsläget vara osagt. Jag ser dock att det finns ett stort intresse av att fortsätta med detta i Göteborg. Jag ser också ett ökat intresse i andra hamnar och i andra länder. Vi har kontakter i både Norge och Finland som är intresserade av att följa detta och göra något liknande.
Herr talman! Alla projekt har ett slutdatum. I det här fallet är det den 31 december. Det finns inga mer pengar avsatta hos de olika finansiärer som gav denna nykterhetskontroll en möjlighet att starta i Göteborg. Det är problemet, och det vill jag tydliggöra. Jag känner mycket väl till att Rikspolisstyrelsen har ett ansvar, men regeringen har det samlade ansvaret för alla myndigheter. Det måste gå att sätta sig tillsammans med justitieminister Beatrice Ask och reda ut dessa frågor och peka med hela handen. I vissa lägen måste man göra det för att något ska bli verklighet. Det är oroväckande att projektet upphör och att vi inte kan få något besked om det ska fortsätta den 1 januari. Det tragiska är att beteendet kan återgå till det beteende som var innan nykterhetskontrollen startade. Jag kan upplysa statsrådet om att personalen på Stenabåtarna berättar att när chaufförerna åker tillbaka till Kiel dricker de öl. Nykterhetskontrollen har därför en oerhörd betydelse, och jag menar att vi kommer att få tillbaka det elände vi ser i andra hamnar - och också kommer att se i Tysklandsterminalen - när försöket upphör. Det är olyckligt och borde innebära att regeringen agerar kraftfullare.
Herr talman! Det finns många olika sätt att komma åt onykterheten på våra vägar. Det svåraste är att göra det så effektivt som möjligt och att använda personella resurser så smart som möjligt. Själv tror jag på teknisk utveckling och mer samarbete mellan statens myndigheter och alla andra aktörer, såsom civila organisationer och i detta fall företag i hamnarna, till exempel Stena Line. Det borgar för att hitta goda lösningar. Jag tror att vi i slutrapporten i december kommer att se många goda förslag på hur man kan få detta i fler hamnar, vilket vore vällovligt. Huruvida detta ska finansieras eller inte avstår jag i dag från att säga. Jag jobbar dock för att vi inte ska ha några onyktra förare på våra vägar, inte heller från våra hamnar.